Ärade kammarledamöter! Enligt gällande riksdagsordning tillkommer det mig att öppna detta plenum. Jag ber då att få hälsa kammarens ledamöter välkomna till årets arbete och vänder mig alldeles särskilt till de nya ledamöterna i kammaren — jag hoppas att Ni skall trivas tillsammans med oss. Ingen vet vad det nya året bär i sitt sköte, men redan nu kan det sägas att vi har kommit in i ett besvärligt ekonomiskt läge. Kraftiga kursfall på börsen, talrika konkurser och många industrinedläggningar gör att läget måste anses sämre än på åtskilliga år. Vi som var aktiva kommunalmän under 1920 talet och 1930-talet minns de många svårigheter vi då hade på grund av arbetslöshetskriserna. Situationen nu ger inte anledning till panik, men väl till eftertanke. Som norrlänning får jag erinra om de många svårigheter vi kämpar med. Jag hoppas att regering och riksdag skall sätta in all sin kraft på att avhjälpa dessa svårigheter, detta då inte minst i Ådalen. Om inte det privata näringslivet vill eller kan driva gamla eller nya industrier i stödområdena, då är det bara staten som kan lämna hjälp; både landsting och kommuner är som bekant omyndigförklarade på detta område. Verkningarna av den våldsamma snöstorm, som rasat över Norrlands kustland de senaste veckor na, visar att vår beredskap till civilbefolkningens skydd är långt ifrån fullgod. Alla är vi väl glada över den utveckling som skett i vårt land under de senaste åren, men vi får inte blunda för avigsidorna. En bekant polismästare — här i Stockholm — framhöll för några veckor sedan att »man får inte glömma att även de laglydiga medborgarna har rättigheter». Vi anser väl alla att svenska folket har rätt att kräva skydd till liv och egendom. Antalet våldsbrott av olika slag ökar kraftigt. Tyvärr måste vi konstatera, att våra massmedia ofta medverkar i denna allmänna nedbusning. För en månad sedan hade Stockholm besök av en berömd senator från Amerika. Denne framhöll bl.a. att de små nationerna mer än hitintills borde säga sin mening i internationella frågor. Jag tycker att vi skall villfara denna anhållan. Det beräknas att vi har över en miljon svenskättlingar i Amerika. Detta gör att nästan varje familj i Sverige har släktingar i USA. På grund därav har vi under många årtionden haft goda kontakter med USA, ja, mer än med något annat fjärran land. De flesta av oss är väl tacksamma över att USA vid två olika tillfällen varit med och räddat Europa undan de traditionella krigsförbrytarna. I dagens läge är vi glada över att generalsekreterare U Thant velat för en ny period åtaga sig »världens omöj ligaste jobb». Det är vår rätt och vår plikt att slå vakt om FN och om U Thant. Jag tror att de flesta svenskar anser, att USA bör dra bort sina trupper från Vietnam. Enligt uppgift har 6 500 amerikanska soldater fått offra sitt liv i Vietnam, och man frågar: Till vilken nytta? Hur många döda och lemlästade man har i Vietnam finns det ingen uppgift på, men den siffran är väl många gånger större. Vi som haft förmånen av en 150-årig fred önskar fredens välsignelse åt världens alla nationer. Enligt uppgift kommer en rad viktiga förslag att framläggas för årets riksdag. Jag hoppas att de stora frågorna skall kunna lösas i enighetens tecken. Vi har olika politiska uppfattningar och skilda meningar om detaljer, men vi bör inte glömma att det är betydligt mera som förenar oss än som skiljer oss åt. Med dessa ord förklarar jag kammarens första plenum för året öppnat. Protokoll över granskningen och förteckning över de granskade fullmakterna skall tillsammans med fullmakterna överlämnas till första kammaren. kats inför chefen för justitiedepartementet den 4 januari 1967.

Jag vill fästa uppmärksamheten på att till kammarens ledamöter utdelats bl.a. en preliminär plan för kammarens plena under vårsessionen. Beträffande de olika detaljerna hänvisar jag till planen. Jag vill dock erinra om att remissdebatten hålles med början tors dagen den 19 ds kl. 10.00. Beträffande tidpunkten för remissdebattens avslutning vill jag inte göra några utfästelser, men i övrigt är det min avsikt att under vårsessionen, utom i sessionens slutskede, föreslå kammaren att avsluta sina onsdagsplena omkring kl. 22.00 och sina fredagsplena senast kl. 16.30.

Herr talman! Herr Holmberg har frågat om jag genom en skriftlig översiktlig redogörelse vill låta riksdagen få del av de resultat som framkommit vid den inom finansdepartementet företagna översynen av allmänna skatteberedningens förslag till mervärdeskatt. Allmänna skatteberedningens betänkande med bl.a. förslag till mervärdeskatt har remitterats i vanlig ordning. Remissyttrandena har publicerats i SOU 1965: 28. En del av skatteberedningens synpunkter har beaktats i regeringens skatteförslag till 1965 års riksdag. De problem som hör samman med en mervärdeskatt ansågs böra bli föremål för ytterligare utredning som beräknas bli slutförd under år 1967. Översynen verkställs av en särskild tillkallad utredningsman jämte experter. Utredningsmannens förslag kommer att offentliggöras i vederbörlig ordning så snart det avlämnats till mig.

Herr talman! Jag tackar finansministern för det klargörande svaret på min fråga. Självfallet är svaret formellt oantastligt, men det präglas naturligtvis, såsom väntat, av en viss negativ inställning när det gäller att så snart som möjligt få fram det förslag till lägre och rättvisare skatter som skatteberedningens betänkande innebär. Finansministern hänvisar nu till att den utredning och översyn som pågår inom finansdepartementet ännu inte är färdig. Jag vill med anledning härav erinra om att finansministern såvitt jag kunnat utröna redan under hösten 1964 lät igångsätta den översyn som man tydligtvis fortfarande håller på med. Man har alltså haft på sig hösten 1964, hela år 1965, hela år 1966 och vintern 1967. Nu planerar man även att ta i anspråk slutet av 1967 för detta arbete. Man kommer alltså att ha behövt över tre år för att genomföra denna Översyn. Jag känner inte till arbetsförhållandena inom finansdepartementet, men jag vet från tidigare tillfällen att finansministern, om han vill, kan bedriva arbetet snabbt och säkerligen snabbare än vad som varit förhållandet i detta fall. Jag skulle därför vilja vädja till finansministern att påskynda detta arbete. Man kunde t.ex. inrikta sig på att bli färdig med översynen före sommaren. Om utredningen då publicerades, skulle vi få tillfälle att läsa den över sommaren, och finansministern kunde sedan ha fria händer att eventuellt redan till hösten i år framlägga en proposition om lägre och rättvisare skatter i enlighet med skatteberedningens förslag.

Herr talman! Det ger kanske ett något ofullständigt intryck att bara tala om en utredning som pågår inom finansdepartementet. Detta är en utredning för vilken det i vanlig ordning har utfärdats direktiv genom ett konseljbeslut. Utredningsmannen, ett departementsråd i finansdepartementet, har bland sina experter haft representanter för riksskattenämnden, för socialdepartementet och för riksdagens andra kammare. Han har vidare haft en representant från Sveriges industriförbund och en representant från riksförsäkringsverket till sitt förfogande. Detta är i huvudsak en teknisk översyn, som innebär ett försök att skapa mera tillämpbara regler i förslaget till en mervärdeskatt — därmed inget sagt om vilken definitiv ställning man sedermera kommer att ta. Det tidigare förslaget var sådant att i varje fall jag inte vågade mig på att skriva en proposition på det, även om min uppfattning skulle ha Ööverensstämt med det. Det är fråga om en teknisk översyn som genom schabloniseringar skall försöka göra förslaget mera praktiskt möjligt att tillämpa. Inom utredningen förekommer, såsom jag nämnt, ett ganska brett inflytande från instanser som kan vara berörda av frågan. Utredningen kan nog sägas ha arbetat med all erforderlig skyndsamhet. Jag har gjort mig underrättad om att den har haft 25 sammanträden i ärendet. Det betyder att vederbörande under den tid de arbetat haft i medeltal två sammanträden per månad, och det tycker jag är en ganska god takt för en utredning av detta format. Sedan jag i dag talat med utredningens ordförande, kan jag inte uttala något annat än att man hoppas bli färdig under innevarande år. Jag vill dock säga ifrån att jag inte har något intryck av att man har fördröjt utredningen, så att det skulle finnas någon anledning att direkt anmana den att arbeta snabbare. Den uppgift jag nyss lämnade om utredningens sammanträ den tycker jag tillfredsställande verifierar en hög arbetstakt och god arbetsvilja.

Herr talman! Jag är övertygad om att utredningsmannen och experterna bedriver arbetet med den skyndsamhet som kännetecknar tjänstemännen i departementet, och det är ju ofta ingen låg arbetstakt. Vad jag emellertid hoppades att finansministern skulle göra vore att finansministern lade sitt eget — i detta fall, tror jag, mycket tunga — ord i vågskålen och försökte se till att arbetet kunde bedrivas skyndsammare i syfte att snabbare få fram en proposition rörande omläggning till mervärdeskatt.

Herr talman! Den alltmer tilltagande nedskräpningen av naturen skapar på en rad områden stora problem. Framför allt har engångsglaset kommit att betyda avsevärda olägenheter. Frågan har tidigare varit föremål för riksdagsbehandling varför jag här kan fatta mig kort. Den ökade användningen av slaghack har ånyo aktualiserat frågan om tomglasen i naturen. Under vintern har från flera håll rapporterats skador hos nötkreatur, uppkomna genom glassplitter i fodret, oftast ledande till att djuren måste nödslaktas. Det synes mig synnerligen angeläget att åtgärder vidtages för att skydda djurägarna mot dylika förluster. Den av vårriksdagen 1966 rekommenderade utredningen angående engångsglasen synes därför mer angelägen nu än tidigare.

Anordningen är att anse som ett försök och har för övrigt kunnat genomföras endast delvis. Talarlistan inledes således på sedvanligt sätt av gruppledarna och vice gruppledarna och avslutas av en rad talare som ej kunnat sammanföras till särskilda ämnesområden. Någon buffé har till följd av omdispositionen av kammarens utrymmen ej kunnat anordnas i dag, vilket jag vill beklaga under uttryckande av förhoppningen att restaurangen skall, med lämplig spridning av besöken, kunna servera lunch utan alltför stor tidsspillan för kammarens ledamöter.

Herr talman! Den beskrivning av Sveriges ekonomiska läge som görs i årets statsverksproposition, och de poli tiska åtgärder som regeringen mot denna bakgrund föreslår, avslöjar på ett nästan obarmhärtigt sätt den splittring 1 ideologi och handling, som under senare tid kännetecknat det socialdemokratiska partiet. På den ena sidan har vi kraven från dem som anser att ekonomisk hälsa endast kan återvinnas genom att man i viss mån tillämpar den fria marknadshushållningens principer. På den andra sidan har vi dem som vill utnyttja de mera renodlade socialistiska planhushållningsmetoderna, vilka syftar till att öka samhällets och därmed den sittande regeringens grepp över den enskilde medborgaren och den fria företagsamheten. Ett typiskt exempel på denna konflikt utgör regeringens förslag om nya ingrepp mot byggnadsmarknaden. Denna gång använder man sig inte av den traditionella byggnadsregleringen med prövning från fall till fall av vilken byggnadsverksamhet som bör bedrivas. Instrumentet är nu en 25-procentig skatt på all byggnadsverksamhet som regeringen godtyckligt betecknar som onödig. Regeringens byggskatt kommer att leda till ett totalstopp under ett och ett halvt år framöver för nya kontorsoch förvaltningsbyggnader, butikslokaler, bensinstationer, parkeringshus, kyrkor, samlingslokaler och idrottsanläggningar samt vissa fritidshus. Att regeringen syftar till ett totalstopp tycks vara alldeles klart. För det kan väl inte vara meningen att skatten skall få driva upp de redan tidigare alltför höga byggnadskostnaderna med ytterligare 25 procent. Genom straffskatten får vi i omkostymerat skick tillbaka den byggnadsreglering som det tagit oss över femton år att successivt avskaffa. Regeringen är alltså åter tillbaka vid utgångspunkten: det totala regleringsgreppet över byggnadsmarknaden.

Märkligt vore det, om ett sådant rationaliseringsstopp infördes, samtidigt som uppmärksamheten alltmer riktas mot prisutvecklingen inom detaljhandeln och samtidigt som befolkningsomflyttningen medför växande investeringsbehov inom distributionen!» Regeringen borde ha tänkt framåt på denna punkt. Den borde ha ställt frågan vad som händer när den 25-procentiga straffskatten släppes loss efter den sista september 1968. Det blir som att öppna en gigantisk dammlucka med uppladdade krav på hela byggsektorn där all planering kan rasa samman. Kapitalmarknaden kan komma att ställas inför orimliga krav. De industriinvesteringar som regeringen nu säger sig vilja uppmuntra kommer liksom bostadsbyggandet att trängas åt sidan av de investeringsbehov som laddats upp under den socialdemokratiska förbudstiden. Löneglidningen som varit särskilt stor inom byggsektorn kommer att få ny näring. Herr talman! Mot denna dogmatiska socialistiska regleringsinställning kontrasterar de försök till en fastare hållning som i årets budgetförslag visas gentemot det traditionella socialistiska kravet på ökade statsutgifter. I anslutning till vad oppositionspartierna under lång tid hävdat har regeringen — det skall erkännas — visat en betydande återhållsamhet med statsutgifterna för nästa budgetår. Man tycks ha insett att en lika stark ökning av statsutgifterna som under de närmast föregående åren driver på inflationen i alltför hög grad och därför måste undvikas. Från oppositionens sida — framför allt då från högerpartiet — har under många år hävdats, att vi borde anpassa den offentliga utgiftsökningen till vad våra resurser tål. Höger partiet har för sin del krävt att regeringen skulle ha som riktpunkt att anpassa utgiftsökningarna till produktionsstegringen inom landet. Regeringen har tydligen ansett sig tvungen att ta hänsyn till dessa oppositionens krav på en stramare finanspolitik. Utgifterna stiger visserligen fortfarande i betydande grad, nämligen med cirka 8 procent jämfört med årets budgetförslag. Men tar man hänsyn till att en stor del av denna ökning hänför sig till lönestegringen för statstjänstemännen i enlighet med träffade avtal och till en automatisk uppräkning av folkpensionerna och dylika ting, är det en betydande återhållsamhet som visas. Den socialdemokratiska uppfattningen att en fortsatt snabb ökning av den offentliga sektorn är nödvändig har tydligen fått träda tillbaka för de ekonomiska realiteterna. Vad jag med dessa inledande ord velat visa är att socialdemokraterna just nu tycks slitas mellan å ena sidan kommunisternas mera konsekventa och rätlinjiga socialistiska program och å andra sidan de mera realistiska politiska idéer som företräds av den borgerliga oppositionen. Men det finns också en annan förändring i årets statsverksproposition. Det är i sättet att beskriva vad som hänt på det ekonomiska planet under 1966 och vad vi har att vänta oss under 1967. Den Erlanderska ministären har brukat vara mästare i att presentera just de bedömningar och just de prognoser som bäst passat in på den politik den önskat föra. Under en följd av år har de ekonomiska framtidsutsikterna målats i enbart glada och ljusa färger, och den politik som successivt undergrävt vår ekonomi har presenterats som den enda rätta. Varningstecken har inte saknats. Från oppositionens sida har vi gång efter annan ställt vår diagnos och ordinerat en annan medicin. Men regeringen har inte tidigare velat ta råd. Man har tydligen trott på sin egen skönmålning av den ekonomiska verkligheten. Eller också är det så att man på detta sätt systematiskt och medvetet velat invagga medborgarna i en falsk ekonomisk säkerhetskänsla. Det är i varje fall en nyhet i årets statsverksproposition att denna självsäkra attityd lyser med sin frånvaro. Regeringen har nu tvingats konstatera att vi under 1966 fick ett nästan lika stort underskott i vår bytesbalans som under 1965, nämligen uppåt en och en halv miljard kronor. Den har också tvingats inregistrera en fortsatt inflation på 5,5 procent, uttryckt i konsumentprisindex, Till detta kommer att nationalproduktens ökning förra året stannade vid endast 3 procent. Det är den lägsta siffran för hela 60-talet. Även när det gäller utsikterna för 1967 är finansministern mindre anspråksfull och mindre optimistisk än han brukar vara. Medan åtskilliga representanter för regeringspartiet gör uttalanden där de försöker skyla över farhågorna för den ekonomiska utvecklingen 1967 gör finansminister Sträng på sidan 8 i finansplanen en sammanfattning av de ekonomiska framtidsutsikterna för nästa år. Jag skulle vilja koncentrera denna beskrivning i 10 punkter. 1. Den inhemska efterfrågan ökar och leder till en stegring av importen. 2. Den svenska massaindustrien har överkapacitet, och malmexporten går ned i både pris och volym. 3. Förhållandet mellan importen och exporten försämras. 5. Turistbalansen försämras ännu mera. 6. Bytesbalansen kommer — som en följd av vad som nämnts under punkterna 1—5 — att försämras. Dess underskott beräknas öka med ca 350 miljoner kronor och därmed överstiga 1500 miljoner kronor år 1967. 7. Den privata konsumtionen ökar genom de höjda löneinkomsterna. 9. De kommunala investeringsplanerna räknar med en stegring av 10 procent. 10. Expansionstakten i industriens investeringar minskar och stannar vid 3 procent. Herr talman! Situationen, som den här tecknats, för 1967 är inte hämtad från något oppositionspartis beskrivning av läget. Det är den ekonomiska verklighet som regeringen själv, signerad av statsminister Erlander, har tecknat i finansplanen för 1967. Målet för den ekonomiska politiken på kort sikt anges nu vara att möta balansrubbningen i vår ekonomi med s.k. kraftfulla åtgärder. I första hand skall den privata konsumtionen inskränkas och takten i den offentliga utgiftsexpansionen betydligt dämpas. En del i och för sig önskvärda projekt skjuter man på framtiden. Man begränsar sina ambitioner och resursanspråk för att som man säger kunna övervinna svårigheterna. Det är intressant att ta del av detta nya sätt att formulera den ekonomiska politikens mål och medel. När jag framförde liknande tankegångar för två år sedan i remissdebatten möttes jag av allmänna undanflykter av framför allt statsministern. Statsministern försökte slå bort ett sakligt resonemang genom att som han uttryckte det »konstatera att vi har fem år bakom oss av en nästan otrolig ekonomisk styrka och framstegstakt». Nu har i varje fall finansministern — och jag förmodar även statsministern — tvingats tänka om när det gäller framtiden. I tre rader sammanfattar regeringen domen över sin egen politik på följande sätt: »Under innevarande år finns en i ekonomien genom löneavtal och sociallagstiftning redan inbyggd kostnadsstegring. Hela effekten av dessa kostnadsökningar kan inte avlägsnas ens med en mycket drastisk deflationspolitik.» Regeringen har med dessa ord erkänt att dess egen tidigare politik haft så allvarliga konsekvenser för svensk ekonomi att det kommer att ta lång tid att undanröja de negativa verkningarna av denna politik och återställa ekonomisk balans. Herr talman! Vid några tillfällen under de senaste åren har finansminister Sträng framhållit, att underskottet i bytesbalansen är det mest synliga tecknet på att svensk ekonomi är sjuk. Han har också antytt att den dag detta underskott leder till en avtappning av valutareserven har sjukdomen nått en kris. Mot den bakgrunden hade det funnits anledning för finansministern att åtminstone ge en kommentar till det uttalande i nationalbudgeten som görs om valutareservens utveckling under 1967. Där görs nämligen ett räkneexempel med utgångspunkt att en brist i bytesbalansen för i år på 1750 miljoner kronor uppstår. Ett sådant underskott beräknas leda till att valutareserven under i övrigt oförändrade förhållanden kommer att sjunka med inte mindre än en halv miljard kronor. Jag är medveten om att statistiken på detta område är bristfällig, men finansministern borde inte med statistiken som ursäkt bara söka gå förbi denna fråga i tysthet. Jag vill uppmana finansministern eller statsminister Erlander, som väl också behärskar dessa frågor, att kommentera nationalbudgetens räkneexempel. Vad har regeringen för prognos för 1967 när det gäller valutareserven? Avvisar statsministern nationalbudgetens resonemang som sgripet ur luften, eller bär det trovärdighetens prägel? Bland de medel som regeringen vill använda för att landet skall återvinna ekonomisk balans och för att hejda inflationen och undanröja underskottet i bytesbalansen intar skattehöjningarna som vanligt platsen nr 1. Skatteoch avgiftshöjningar är över huvud taget den = socialdemokratiska regeringens standardrecept i en allvarlig situation. Därför var väl inte någon skattebetalare överraskad över att förslag härom kom även i år. Motiven för regeringens skatteoch avgiftsökningar skiftar emellertid från tid till annan, liksom skattehöjningarnas storlek. Förra året drev regeringen igenom höjda indirekta skatter och avgifter som tillsammans skulle ge 675 miljoner kronor. Då motiverades detta med att de automatiska inkomstökningarna inte räckte till för att finansiera de utgifter som regeringen själv beslutat om, och det uppstod då en konflikt med målsättningen att även bytesbalansen skulle förbättras. I år ändrar regeringen både motivering och belopp. Vi får skattehöjningar om 1560 miljoner kronor tillsammans med vissa avgiftshöjningar — drygt en fördubbling av fjolårets höjning. Motivet för de nya skatterna formulerades också på ett annat sätt: den totala efterfrågeökningen måste minskas för att man därmed skall kunna skapa utrymme för ökad industriell investeringsverksamhet. Det är en hårdhänt politik och en oresonlig politik. Mellaninkomstgrupperna får som vanligt bära den tyngsta bördan, samtidigt som kostnadsläget i landet drivs upp. I stället för att höja skatterna på detta sätt hade det varit naturligare i detta läge att genomföra den skattereform — det moderna och tidsanpassade skattesystem — som alla politiska partier, näringsliv och löntagarorganisationer för något år sedan var helt överens om i skatteberedningen. En mervärdeskatt i stället för höjd omsättningsskatt skulle skapa bättre konkurrensförutsättningar för vårt näringsliv och verksamt bidraga till att minska underskottet i bytesbalansen. En sådan skatt skulle också kunna förenas med en sänkning av de orimligt höga marginalskatterna, som dessvärre nu ytterligare skärps genom att folkpensionsavgifterna höjs samtidigt som inflationen flyttar upp inkomsterna i ett högre marginalskatteläge. Här ligger den avgörande skillnaden mellan högerpartiets och, låt mig gärna säga, oppositionspartiernas sätt att betrakta skattepolitiken och regeringens fastlåsta hållning. Inom oppositionen är vi överens om att marginalskatterna måste sänkas, men vi är också medvetna om att de stora grupper av lägre inkomsttagare som finns — inte minst de ensamstående — har en kännbar skattebörda, som också bör lindras. Tyvärr har regeringens vårdslösa utgiftspolitik lett oss in i ett tvångsläge, där utrymmet för en total skattesänkning nu betydligt krympt. Storleken av och tidpunkten för genomförande av högerpartiets krav på lägre och rättvisare marginalskatter blir därför beroende av i vilken utsträckning det finns utrymme för ytterligare realistiska begränsningar av statsutgifterna genom =<rationaliseringsåtgärder = eller genom direkt minskade anslag. För högerpartiets del kommer vi under den närmaste veckan successivt att presentera sådana förslag och därmed söka skapa utrymme för en påbörjad sänkning av marginalskatterna. Även i detta fall har vi kontakt med de andra oppositionspartierna för att om möjligt avstämma partiernas uppträdande i skattefrågan. Herr talman! En av de verkliga nyheterna i årets budget hänför sig till ordet »strukturpolitik>. För att kunna driva den s.k. strukturpolitiken på näringslivets område föreslår regeringen inrättande av en särskild näringspolitisk fond, som för nästa budgetår skall få 500 miljoner kronor. Det framgår visserligen inte av finansplanen, hur dessa pengar skall användas, och inte heller är man tydligen ännu på det klara med för vilka ändamål de skall brukas. Det sägs endast att de skall användas för »finansiellt stöd till rationaliseringsoch utvecklingsprojekt av sådan omfattning och art att projektet inte i sin helhet kan finansieras på marknaden eller med egna medel». Av någon anledning — troligtvis gri pen ur luften — påstås det att denna fond nödvändiggör att omsättningsskatten höjs från 10 procent till 11,11 procent. Man har med andra ord »öronmärkt» oms-höjningen och specialdestinerat dessa pengar till fonden. Det är naturligtvis av rent taktiska skäl man gör så. I själva verket anskaffas pengarna inte genom omsättningsskatten utan genom ökad statlig upplåning på kapitalmarknaden. Inom högerpartiet vill vi alls inte förneka att situationer kan uppstå och har uppstått då omställningsprocessen inom industrien skapar problem av både social och ekonomisk art, som ställer krav på speciella insatser från samhällets sida. Vi känner till situationen i t.ex. Ådalen och Dalsland, där den pågående koncentrationen av ett redan tidigare ensidigt näringsliv lett till svåra sysselsättningsproblem. Här behövs säkert stöd från samhället. Särskilda insatser kan också fordras då en bransch råkat i svårigheter på grund av speciella utländska konkurrensförhållanden. Det har t.ex. varit fallet inom varvsindustrien. Men varför skall samhällets medverkan hänföras till ensidiga beslut av regeringen? Varför kan inte dessa frågor, som ofta berör en hel landsdels framtid, få på vanligt sätt prövas från fall till fall av riksdagen, som ofta har ledamöter från den berörda bygden med särskild kännedom om de lokala problemen. Förklaringen till att regeringen ensam vill ta hand om en fond på 500 miljoner kronor och ensam vill diktera villkoren för hur medlen skall fördelas är måhända rent politisk. Redan i första-maj-talen förra året gjor des ett flertal uttalanden — bl.a. av inrikesministern Rune Johansson och LO-ordföranden Arne Geijer — med innebörden att regeringen nu stod beredd att genomföra en ny näringspolitik. Vad denna nya näringspolitiska handlingslinje i praktisk politik skulle innebära preciserades aldrig vid det tillfället. Även statsministern har i ett flertal anföranden uppehållit sig vid dessa frågor och antytt att blandekonomiens tid nu är förbi. Det har gjorts antydningar både av honom själv och i den socialdemokratiska pressen om att de principer för kapitalbildningen och de äganderättsförhållanden som hittills varit rådande inte längre skall ha samma giltighet. Samhället måste nu gripa in, ges en ökad insyn i näringslivet, bidra till en speciell kapitalförsörjning och, om så erfordras, även överta delar av det hittills enskilt ägda näringslivet. Denna politiska bakgrund ställer den näringspolitiska fonden i en intressant — och allvarlig — belysning. Kommer den att bli inledningen och inkörsporten till en mera markerad socialistisk politik med en anslutning till de idéer som framföres från ett växande kommunistiskt parti? Är avsikten att den förändring av näringslivets kapitalförsörjning — med minskade självförsörjningsmöjligheter och ett ökat beroende av lånefinansieringen — skall utnyttjas till ökad kontroll och dirigering av näringslivet? Jag vill hoppas att regeringen nu är mera villig att belysa innebörden och inriktningen av statsministerns nya näringspolitik än vad man var vid höstriksdagens remissdebatt, när jag också efterlyste en principiell och något konkretare diskussion från regeringens sida på denna punkt. Herr talman! I den nu framlagda statsverkspropositionen bekräftas de farhågor som man hade anledning hysa då försvarsutredningens diskussioner bröts kort före jul. Regeringen vill själv diktera omfattningen och inriktningen av landets försvar. Förslag om reella överläggningar med de tre oppositionspartierna, avsedda att nå en samförståndslösning, har avvisats. Regeringen vill tydligen ha strid i försvarsfrågan, även om både försvaret och landets alliansfria utrikespolitik skadas härav. Det försvarspolitiska nytänkande som regeringen på olika sätt framfört har under allra senaste tiden ytterligare preciserats av landets försvarsminister. Sverige skall tydligen övergå till ett segt försvar av territoriet, eller med andra ord ett fördröjande försvar, säger försvarsministern, där framför allt våra totala resurser inte som nu skall sättas in i både ett invasionsförsvar och ett lantförsvar utan koncentreras till ett lantförsvar.

De odiskutabla fördelar som försvarets långtidsplanering inneburit — inte minst ekonomiskt sett — överges. Våra möjligheter att klara den fastställda försvarspolitiska målsättningen omöjliggöres, liksom förutsättningarna minskas att i omvärlden skapa respekt för vår neutralitetspolitik. Dessa konsekvenser av regeringens försvarsnedskärning har i många stycken redovisats av landets militära myndigheter. Jag är övertygad om att regeringen inte är beredd att utan vidare ta avstånd från deras bedömning. Jag skall inte utförligare gå in på konsekvenserna av det socialdemokratiska försvarsutspelet. Det kommer närmare att beröras av andra högerrepresentanter både i denna kammare och i medkammaren. Två saker vill jag dock ta upp, dels försvarsutredningens högst anmärkningsvärda sätt att arbeta, dels högerrepresentanternas önskan att få lämna utredningen. Det sätt på vilket 1965 års försvarsutredning hittills löst — eller rättare sagt inte löst — sina uppgifter ger anledning till mycket hård kritik. Fram till valet 1966 inträffade, såvitt jag har kunnat utröna, inte något speciellt i försvarsutredningen som gav en antydan om att man på socialdemokratiskt håll ville bryta traditionen att förhandla sig fram till en överenskommelse om försvarets inriktning och uppbyggnad för tiden efter den nu gällande försvarsöverenskommelsens utlopp. Inte heller under valrörelsen antydde regeringen något sådant. Onsdagen den 12 november släpptes emellertid >»bomben>. Socialdemokraterna lade i försvarsutredningen fram ett utredningsuppdrag till de militära myndigheterna, som innebar en nedskärning av försvarsutgifterna med 1,2 miljarder för de två närmaste åren. Den nedfrysning av försvarsutgifterna, som riksdagen beslöt 1966 och som skulle betraktas såsom en rent tillfällig åtgärd, borde enligt socialdemokraterna bli den nya nivå, utifrån vilken anslagsberäkningarna skulle göras. Någon kompensation för den tekniska utvecklingen skulle bl.a. tills vidare inte utgå. Vissa kostnader som tidigare legat utanför den s.k. kostnadsramen skulle inräknas i denna. Redan den 22 november redovisade de militära myndigheterna konsekvenserna av det socialdemokratiska försvarsutspelet. Där slogs fast att den försvarspolitiska målsättningen inte kunde upprätthållas med regeringens förslag. Indragningar av krigsoch fredsförband skulle bli nödvändiga, samtidigt som långtidsplaneringen skulle komma att brytas. Torsdagen den 24 november, alltså redan två dagar efter det att konsekvenserna av det socialdemokratiska försvarsutspelet redovisats, framförde de tre borgerliga partierna sitt gemensamma utredningsalternativ. Man godtog från oppositionen att det statsfinansiella läget krävde vissa nedskärningar, men dessa fick inte slå sönder försvarsorganisationen och leda till onödiga fördyringar. Trots att inga tecken talar för en avspänning i omvärlden var alltså oppositionen breredd att ta vissa risker för att söka behålla enigheten i försvarsfrågan. Den socialdemokratiska majoriteten i försvarsutredningen ville emellertid inte ens diskutera och än mindre förhandla om oppositionens utredningsalternativ. Därmed visade man klart att man inte ville nå en överenskommelse. Det av regeringen önskade resultatet lät ej heller vänta på sig. Vid utredningens sista sammanträde före jul meddelade utredningens ordförande, att utredningen inte kunde komma med något förslag i tid för den budgetbehandling som skulle ha omfattat det första året i den nya försvarsöverenskommelsen — alltså budgetåret 1967/68. I den nu framlagda statsverkspropositionen upprepas det socialdemokratiska diktatet och utspelet från försvarsutredningen. Regeringen föreslår t.o.m. ytterligare inskränkningar. Det är mot detta diktat och mot socialdemokraternas totala ovilja att resonera i försvarsutredningen som man skall se den hemställan till högerpartiets ledning som våra ledamöter i försvarsutredningen, herrar Bohman och Virgin, gjort om att bli befriade från utredningsuppdraget. Herrar Bohmans och Virgins skäl är starkt underbyggda. Vid försvarsutredningens sammanträde den 13 januari hade utredningsordföranden, statssekreterare Karl Frithiofson, bl.a. bekräftat att försvarskostnaderna av regeringen slutgiltigt fixerats för budgetåret 1967/68 och att utredningen alltså inte hade möjlighet att påverka dem för detta budgetår. I den nya situation som härigenom uppstått borde utredningen enligt god praxis ha avslutats. För fortsatt utredningsverksamhet hade det i vart fall erfordrats nya direktiv från regeringen avseende tiden efter nästa budgetår. Herr talman! Högerpartiet har i dag slutgiltigt behandlat frågan om vår fortsatta representation i försvarsutredningen. Vi har full förståelse för de två försvarsutredarnas motiv att vilja lämna utredningen och har ansett deras ställningstagande välgrundat. Trots detta har vi beslutat att inte för närvaran de dra tillbaka våra utredningsmän. Vi vill göra ett ytterligare försök att få fram godtagbara arbetsformer vid utredningen om det framtida försvaret. Motiven för detta ställningstagande kan sammanfattas ganska kort. De uttalanden som gjorts framför allt från försvarsministerns sida efter det att herrar Bohmans och Virgins önskan att få lämna försvarsutredningen offentliggjordes har klarlagt att regeringen syftar till en helt ny målsättning och inriktning av försvaret. Den synes innebära att försvaret, i stället för att redan vid gränsen med alla tillgängliga resurser söka avvärja en invasion, nu skall begränsa sin målsättning till ett uppehållande försvar på svenskt territorium, Ett sådant klarläggande av regeringens målsättning för försvaret har inte tidigare gjorts. I en situation, då socialdemokraterna tydligen avser att försöka genomdriva en fullständig omläggning av försvarets uppbyggnad och inriktning och dessutom på olika sätt öppet deklarerar denna målsättning, så anser vi det väsentligt att högerpartiet inom utredningen får möjlighet att där söka påverka utformningen av försvaret. Högerpartiet godtar inte socialdemokraternas nya synsätt. Vid ett fortsatt engagemang i utredningen ämnar vi därför kräva studier, som bättre knyter an till vår nuvarande försvarsplanering. Trots det bundna sätt på vilket försvarsutredningen hitintills har arbetat är det högerpartiets förhoppning att våra representanter tillsammans med folkpartiet och centern skall kunna positivt påverka inriktningen av det framtida försvaret. Handlingsfriheten för försvarsutredningen kan emellertid inte åstadkommas på den av regeringen föreslagna kostnadsnivån. Högerpartiet söker därför i kontakt med de två mittenpartierna utröna möjligheterna för ett gemensamt agerande så att vi helst i en trepartimotion kan fullfölja det borgerliga utredningsalternativ som gavs den 22 november i höstas. Misslyckas detta kommer högerpartiet ändå att framlägga förslag om en kostnadsnivå, som knyter an till det borgerliga utredningsalternativet. Därigenom skulle handlingsfriheten kunna bibehållas under detta år och det väsentliga av konsekvens och ekonomi i försvarsplaneringen bevaras. När försvarsutredningen hösten 1967 har att ta ställning till det framtida försvaret, bör det finnas förutsättningar att fatta sådant beslut att vi kan bibehålla en försvarspolitisk målsättning, som ger mening åt vår beslutsamhet att försvara hela landet. Med detta, herr talman, ber jag att få tillstyrka remiss av statsverkspropositionen.

Herr talman! Kontakten mellan olika länder i världen blir i alla avseenden allt livligare. Det gäller inte bara handeln, utan också diplomatiska förbindelser, kulturella kontakter, turistutbyten o. dyl. Försöken att höja u-ländernas levnadsstandard går sakta. U-hjälpen står i sitt första skede. De allt mera förbättrade kommunikationerna gör kontakterna lättare och livligare, de ökade språkkunskaperna verkar i samma syfte, och över huvud taget har intresset och möjligheterna för utbyten ökat på alla sätt. Vårt land har deltagit i de internationella kontakterna, ibland på ett sätt som jag anser tillfredsställande men ibland på ett sätt som centerpartiet inte anser vara tillräckligt. I fråga om ulandshjälpen har folkpartiet och centern sedan åtskilliga år tillbaka ansett att Sverige bör offra mer för att hjälpa befolkningen i sämre lottade länder. Centern var det första parti som föreslog att målsättningen för u-hjälpen borde vara att vårt land avstår en procent av nationalinkomsten till u-hjälp. Detta förslag vann inte gehör första året, men senare har det allmänt accepterats och även antagits av riksdagen. Som bekant är meningarna mycket de lade om tidpunkten när vi skall uppnå den målsättningen. Med den nuvarande takten vet jag att det kommer att ta mycket lång tid innan vi kan nå upp till det belopp som motsvarar en procent av nationalinkomsten. När principen antogs av riksdagen anfördes från centerhåll önskemål om att en tiondel av ökningen borde ske varje år så att man år 1972 skulle ha uppnått detta första mål. För närvarande har vi inte kommit längre än till en tredjedel av det belopp som vi har satt såsom mål. När centern och folkpartiet tidigare ville öka på u-landshjälpen fick vi ofta svaret att pengarna måste användas väl -— och detta är ju alldeles riktigt — men att planläggningen ännu inte vara utförd och att man därför inte kunde ge större anslag. Det skälet kan ju inte förebäras nu, eftersom det finns en del planläggning utförd för ett betydligt högre belopp, än det som regeringen föreslagit. Dessutom finns det alltid möjligheter att ge till den multilaterala hjälpen, där jag hittills inte har hört att anslagsbeloppen stigit snabbare än vad som hunnit planläggas. Det verkligt resultatgivande samarbetet med andra länder har skett på handelns område, och jag tänker då närmast på EFTA-området. Då Sverige inträdde i EFTA, rådde i stort sett enighet om den saken. Men det uttalades mycken ovisshet om hur det samarbetet skulle komma att utfalla — också i denna kammare. I dag när tullskyddet mellan medlemsländerna är borta, kan vi konstatera att samarbetet utfallit mycket väl, och handelsministern bör ha ett erkännande för ett mycket energiskt arbete på detta område. Det återstår nu den betydligt svårare och kanske också mera betydelsefulla uppgiften att i någon form få till stånd ett samarbete med EEC. Då jag emellertid, herr talman, förmodar att på sedvanligt sätt en utrikesdebatt kommer att anordnas, skall jag inte gå in på den saken ytterligare och inte heller på andra utrikespolitiska frågor just nu. Herr talman! Det blåser en bister vind över årets statsverksproposition. De soliga löftena från tidigare dagar har fått ersättas av mera realistiska åtgärder för att i någon mån rätta till alla de misstag som den socialdemokratiska regeringen och det socialdemokratiska partiet har begått tidigare. En mycket sträng sparsamhet med statsutgifterna har iakttagits, säger finansministern, men ändå föreslår regeringen ökade skatter på en och en halv miljard. Hårda restriktioner åläggs vissa delar av byggnadsverksamheten, och en hel del andra åtgärder som är mindre behagliga har också föreslagits. Om nu dessa och andra åtgärder som regeringen vidtagit verkligen ledde till ett sundare ekonomiskt klimat, så skulle kanske svenska folket finna sig i pålagorna. Men det torde i stället finnas en allmänt utbredd opinion att regeringen inte behärskar den ekonomiska situationen utan bara lappar på här och där utan att ha någon fast och ordentlig planläggning av vart man egentligen vill komma. Det är självklart att det politiska läget förändras på ett sätt som man inte alltid kan förutse och att vårt land i hög grad är beroende av vad som sker i andra länder, men regeringen kan dock inte frånsäga sig ansvaret för att under en lång tid ha drivit en politik som lett fram till den besvärande situation där vårt land nu befinner sig. Redan 1961 började industriens investeringar stagnera utan att regeringen egentligen företog några åtgärder. Bostadsförsörjningen med den därtill hörande hyrespolitiken har misskötts så att situationen på bostadsmarknaden är allt annat än tillfredsställande. Någon genomgripande skattereform har inte företagits, och det dröjde länge innan regeringen kunde förmås att vidtaga effektiva åtgärder för lokaliseringspolitiken. Över huvud taget har regeringen på en hel rad områden fört en politik som lett till en ohållbar situation. Jag har en fråga av central betydelse att ställa till regeringen. Efter en redogörelse för löneutvecklingen 1966 sägs det i finansplanen: »Mot denna bakgrund är det väsentligt att begränsa den löneglidning som ej orsakas av Övergång till bättre betalda arbeten eller eljest är ett resultat av ökade produktiva insatser.» Jag vill nu fråga regeringen: På vilket sätt vill regeringen förhindra löneglidningen? Finansministern svarade på den frågan i TV med att säga att genom en förbättrad ekonomisk politik skulle man kunna undvika löneglidningarna. Emellertid har vi haft ganska starka löneglidningar under åtskilliga år, och jag frågar: Beror det på att en felaktig politik förts under de gångna åren? Enligt min uppfattning har den socialdemokratiska politiken varit sådan att den till stor del byggt upp de svårigheter vi nu har. Planläggningen av den ekonomiska politiken har inte varit god, och den har ofta varit opportunistisk. Under en följd av år har lönesummans stegring varit cirka 10 procent, ibland något därunder. I relation till produktionsökningen har finansministern sett detta som oroväckande, och däri kan var och en instämma. Även under 1966 var lönesummans ökning 10,5 procent. Om man ställer den i relation till produktionsökningen, tror jag att var och en kan ha anledning att känna oro för en sådan utveckling. Jag vill emellertid inte utöva någon kritik mot löntagarsidan, även om kraven i vissa fall varit ganska höga. Lönekraven är till stor del en följd av den ekonomiska politik som förts i vårt land. Med ständiga prisstegringar och oro för kommande prisstegringar så är det förståeligt att löntagarsidan försöker få kompensation för de ökade kostnaderna och försöker täcka in en del av de befarade kostnadsökningarna i framtiden. Utöver prisstegringarna på de vanliga varorna kommer för stora grupper olägenheten av den skyhöga räntan, uppflyttningarna i progressivskalorna på statsskatten, höjda kommunalskatter m,. m, Det är inte så förvånande att man försöker få kompensation för dessa olika faktorer vid löneuppgörelserna. Om man skall få till stånd en lugnare utveckling på lönemarknaden är den första förutsättningen att man för en ekonomisk politik, som skapar förtroende och som kännetecknas av stabilitet. En mycket stor del av svenska folket torde inte känna förtroende för regeringens politik och har inte någon känsla av trygghet och lugn utveckling. I detta sammanhang vill jag erinra om att jag vid flera tillfällen betygat min aktning och beundran för svenska fackföreningsorganisationer av olika slag. Framför allt måste det uppskattas att fackföreningsrörelsen inte hindrar rationaliseringar, vilket kan förekomma i en del andra länder. Det bör emellertid observeras att i vårt alltmer komplicerade och sammanvävda samhälle, där varje grupps arbete är nödvändigt för att allt skall fungera, en grupp med stark ekonomisk bakgrund kan driva sina krav till en nivå, där de inte kan accepteras och där man inte genom förhandlingar kan komma fram till ett annat resultat. Herr talman! Jag har tagit upp löneutvecklingen dels för att få framställa de frågor till regeringen, vilka jag önskade ställa på denna punkt, dels för att illustrera den oro som svenska folket känner för den nuvarande ekonomiska politiken. Vid denna tid förra året redovisades två mycket väsentliga och oroande faktorer i vårt lands ekonomiska situation. Den ena var underskottet i bytesbalansen på mer än 1 miljard kronor, och den andra var den stagnerande produktionsökningen. Vad gäller exportoch importutvecklingen steg exportvolymen i fjol med 5,95 procent och importvolymen med 2 procent. Motsvarande siffror för år 1965 var 5 respektive 11,5 procent. Som bekant blev effekten av denna förskjutning i handelsvolymen, sådan den registreras i handelsbalansen, motverkad av en ogynnsam prisutveckling i första hand för viktigare svenska exportvaror. Det blev lägre priser på våra exportvaror samtidigt som importen steg, vilket medförde en ogynnsam utveckling. Nedgången från år 1965 i handelsbalansens underskott stannade härigenom vid cirka 350 miljoner kronor. Det är i och för sig — för att säga några ord om turistnettot — glädjande att svenska folket reser mera till andra länder. Men det är mindre glädjande att vårt land inte har motsvarande attraktionskraft och att turistnettot ånyo har försämrats. Sjöfartsnettot har emellertid stigit, vilket har uppvägt vad vi förlorat på turistinkomsterna. I finansplanen konstateras att bytesbalansens underskott torde ha sjunkit med i runt tal 200 miljoner kronor. I fortsättningen heter det i finansplanen: »Trots det kvarstående underskottet i bytesbalansen ökade «valutareserven med ca 300 milj.kr. under fjolåret, vilket inte förklaras av de redovisade kapitaltransaktionerna. Det finns därför skäl att förmoda att statistiken även vid den här gjorda bedömningen underskattar handelsoch kanske framför allt tjänsteinkomsterna.» Jag undrar vad som föranleder finansministern att göra denna reflexion? Vi har inga faktiska uppgifter på vad den s.k. restposten egentligen består av. Man kan förmoda att kanske ganska avsevärda varukrediter och dylikt gör att valutareserven visar ett bättre resultat än vad det i realiteten borde vara. När handelsministern talar om handelssidan gör han det på ett för regeringen gynnsamt sätt. Det finns emellertid ingen anledning att göra en sådan tolkning, utan man bör snarare dra den motsatta slutsatsen, nämligen att handelsutbytet medfört att valutareserven uppvisar detta förbättrade resultat. Från regeringspartiets sida har det mycket ofta och självfallet i synnerhet under valrörelsen framhållits, att det var tack vare den socialdemokratiska politiken som vårt land hade ett sådant välstånd. Om man fick höra detta till leda under valrörelsen så har tongångarna helt förändrats nu. Även regeringspartiet har kommit in på en realistisk väg och erkänner helt att det är det svenska näringslivet och de som där har sin sysselsättning som skapar vårt lands välstånd. Grundförutsättningen för att vi skall få det bättre är att produktionen ökar och inriktas på sådant sätt, att en stor del av den kan lägga grunden för ytterligare produktionsökningar. Produktionen har inte ökat så starkt under 1965 och 1966 som under 1960 talets första år, då ökningen var ovanligt god. Den mindre ökningen under senare år beror säkerligen till stor del på att industriens investeringar stod praktiskt taget stilla åren 1961—1965 utan att regeringen — som jag tidigare påpekat — så värst mycket oroade sig och utan att några åtgärder vidtogs för att främja industriinvesteringarna. Vi har från oppositionens sida gjort ständiga påpekanden, inte minst i remissdebatterna men även vid andra tillfällen. Regeringen har dock inte gett akt på detta, utan industriinvesteringarna har fortfarande stått stilla under de åren. Därför är det emellertid glädjande att man nu i större utsträckning vill satsa på företagsamheten. I detta sammanhang kan det vara intressant, herr talman, att göra vissa jämförelser med vårt grannland Norge. Efter regimskiftet där — som innebar att socialdemokraterna inte längre fick regera utan att regeringsansvaret Övertogs av en borgerlig regering med centerpartisten Borten på statsministerposten — var det en het önskan inte minst bland socialdemokraterna i Sverige att tala om hur ogynnsam utvecklingen blivit under den nya norska regeringen. På en rad punkter är dock utvecklingen gynnsammare i Norge än i Sverige. För 1966 beräknas bruttonationalprodukten ha ökat med 5 procent i Norge mot 3 procent i Sverige. De fas ta investeringarna beräknas ha ökat med 5 procent i Norge. Prisuppgången — som diskuterades så mycket under valrörelsen var i Norge 4,3 procent under tolvmånadersperioden t.o.m. november; i Sverige var den 5 procent under hela 1966. Antalet påbörjade lägenheter, för att ta ett annat exempel, avses i Norge öka från 33500 under 1966 till 36 300 under 1967. Den totala produktionen väntas öka i samma takt som 1966, d. v. s. med ungefär 5 procent. Detta är också en gynnsam utveckling. På det hela taget har utvecklingen varit mera gynnsam i det borgerligt styrda Norge än hos oss, och man kan ha anledning att erinra om detta inför de ganska självgoda uttalanden som gjordes i riklig mängd under valrörelsen om att det borgerligt styrda Norge inte kunde hävda sig mot det socialidemokratiskt styrda Sverige. När den ekonomiska politiken karakteriseras i finansplanen sägs: »Det grundläggande målet för den ekonomiska politiken är att med bevarad full sysselsättning och samhällsekonomisk balans främja en snabb framstegstakt och öka välfärden i samhället. Betydande resultat har nåtts i båda dessa avseenden. Första hälften av 1960-talet har inneburit en rekordartad produktionsökning och uppgång i levnadsstandarden.» Det är en målsättning som var och en torde kunna instämma i. Återigen betonar finansplanen vikten av att produktionen ökar. Vilka vägar skall man då välja för att främja produktionen? Ja, 1 stort sett torde det svenska näringslivet helst vilja arbeta under friast möjliga förhållanden, men staten kan givetvis på t.ex. kreditmarknaden vidta främjande åtgärder. De relativt goda resultaten av lokaliseringspolitiken visar ju vägen i det fallet. Regeringens meddelande att den inom kort kommer att för riksdagen framlägga förslag om inrättandet av en näringspolitisk fond, vilken för nästa budgetår skulle få disponera 500 miljoner kronor, har ju redan föranlett åtskillig debatt. Eftersom bestämmelserna för fondens användning ännu inte är kända, kan frågan knappast diskuteras ingående. Det är emellertid högst otillfredsställande att regeringen inte under den allmänna motionstiden ger närmare besked om fondens utformning. Tänkbart är att en sådan fond kan vara till nytta för näringslivet, om bestämmelserna för dess användning blir väl utformade, Det torde dock redan nu kunna sägas ifrån att stora svårigheter säkerligen kommer att möta, när bestämmelserna skall utformas om vem som skall få lån och på vilket sätt lånen skall erhållas. Ett oavvisligt krav, i varje fall från centerns sida, är att fonden inte på något sätt användes i dirigerande och ännu mindre i socialiserande syfte. Man kan också starkt ifrågasätta om fonden fyller något syfte i nuvarande situation. Den tillför ju inte kreditmarknaden mera pengar, om man beaktar att staten ändå avser att låna över en miljard. Staten kunde ju låna 500 miljoner kronor mindre, och därmed hade ju kreditmarknaden på ett annat sätt tillgång till den summan. Om man däremot skulle tänka sig att felkalkylerna i budgeten utfaller på så sätt att vi skulle få en balanserad budget, har man ju sugit upp 500 miljoner kronor i köpkraft som kan användas för investeringar. Det är sålunda högst tvivelaktigt om fonden verkligen kommer att fylla något syfte. Det meddelas i finansplanen att den redan inledda översynen av formerna för den statliga företagsamheten kommer att fullföljas. Det är säkerligen en angelägen uppgift, och man får bara hoppas att vid den översynen dogmatiska hänsyn inte får spela in. Den kommunistiska uppfattningen om statsägandet är antikverad, och det kan mycket väl hända att staten bör sälja en del av de ägodelar eller företag, som den disponerar över. Varken statens skogar eller jordbruk har någonsin varit en lysande affär och skulle säkerligen drivas mycket effektivare i enskild eller kooperativ ägo. I finansplanen beräknas att arbetsgivarnas kostnader per timme i genomsnitt för samtliga anställda kan beräknas stiga under år 1967 med 10 procent. Utöver kontantlönehöjningarna tillkommer nämligen år 1967 vissa kostnader i form av ökade ATP-avgifter, sjukförsäkringsavgifter m.m. Vid sådana kostnadsstegringar ställer man sig oroligt frågan hur de svenska företagen skall kunna hävda sig i konkurrensen på världsmarknaden. Jag skall inte här diskutera frågan om företagens vinster, aktieutdelning o. dyl., utan jag tänker främst på konkurrensen på världsmarknaden, som blir allt hårdare. Statsministern sade i en TV-utsändning — jag tror att det var under valrörelsen 1964 — att om ATP-fonderna stiger snabbare än vad som avsetts kan man tänka sig att tillämpa en lägre ATP-avgift för företagen. Eftersom nu ATP-fonderna har = stigit betydligt snabbare än vad som avsetts, vill jag fråga statsministern om det nu kan tänkas vara aktuellt att stärka de svenska företagens konkurrenskraft genom att eventuellt överväga huruvida ATP-avgifterna skall utgå på samma sätt som de nu gör. Lägre ATP-avgifter ger givetvis arbetarna större möjligheter att ta ut större lönehöjningar och företagen större möjligheter att konkurrera på exportmarknaden. När det gäller den viktiga frågan om investeringarna beräknas att industriens totala investeringar skall öka med cirka 3 procent mellan åren 1966 och 1967. Ökningen faller helt på maskiner, som ökar med 5 procent, medan byggnadsoch anläggningsverksamheten visar en nedgång med cirka 3 procent. Detta är inte några uppmuntrande siffror, och det varslar inte gott för kommande förväntade produktionsökningar. Den dämpning av industriens in vesteringsexpansion som dessa siffror anger sättes i finansplanen i samband med = företagens förhållandevis <ansträngda likviditetsläge och stora lånebehov i förening med en pessimistisk bedömning av upplåningsmöjligheterna. Med hänsyn till önskvärdheten av ökade industriinvesteringar vill jag också fråga regeringen om den tänker vidta några andra åtgärder — utöver inrättandet av näringslivets fond — för bättre förhållanden på kreditmarknaden för industriernas del, t.ex. genom frisläppande av medel från investeringsfonderna då det ur sysselsättningssynpunkt kan anses önskvärt? Investeringarna i bostäder har minskat med 4 procent, exklusive underhåll, och denna nedgång var väl väntad med hänsyn till den ryckighet som kännetecknar regeringens bostadspolitik och den ytterst svaga igångsättning som förekom under årets första del. Det är särskilt att beklaga att småhusbyggandet enligt den preliminära nationalbudgeten har minskat med 6,5 procent. Fortfarande saknar man det fasta grepp som skulle behövas för att lösa bostadsförsörjningens problem. Det är åtskilliga egendomliga företeelser som nu förekommer på <bostadsmarknaden, t.ex. den att vi har lägenheter som står tomma. Inriktningen är sådan, att lägenheterna i vissa fall har blivit så stora att de går upp i så höga hyror att flertalet människor inte orkar med att betala dem. Därför får vi mitt i bostadsbristens dagar uppleva att lägenheter står tomma. Dock är det glädjande att regeringen i någon mån följt centerns råd att ta itu med rivningsraseriet. Man har ju vissa uppskattningssiffror om nettotillskottet av lägenheter varje år, men någon officiell statistik föreligger väl knappast. Det är nu mer än tio år som den nuvarande regeringen — med de personförändringar som förekommit — suttit vid makten, men bostadskrisen har inte kommit närmare sin lösning för det. I stället håller vi på att få en förskjutning av byggandet, så att man under fjolåret satte i gång 36 procent av bostadsbyggandet under sista kvartalet. Sådana siffror bör man ha under andra eller tredje kvartalet. Nu får 1967 års resurser användas för att fullfölja det som bara något litet påbörjats av husbyggena 1966 genom att man någon gång vid jultiden var ute och sprätte med en grävskopa litet grand eller körde ut litet virke, som skulle användas för byggandet. Det är ingen verklig igångsättning, och det orsakar besvärligheter nu i början av detta år. Regeringen har alltså misslyckats mer än som framgår av totalsiffran för 1966. Vi kommer länge att lida av den där ryckigheten. Hyresgästerna kommer att få betala de förlängda byggtiderna i form av högre hyror. I samband med bostadsbyggandet vill jag uttala min skepsis mot förslaget om investeringsavgift på 25 procent. Det finns ju redan regleringsmöjligheter i andra former, och framför allt ställer man sig tveksam till en sak som jag redan nu vill nämna. Det är investeringsavgiften för kyrkobyggnaderna. Församlingarna är redan i ett trångt läge när det gäller möjligheterna att bygga, och jag tycker att det lilla antal gudstjänstlokaler som planerats skulle få byggas. Det finns frikyrkoförsamlingar som under många år träget har sparat för att få tillfälle att bygga sin gudstjänstlokal. Nu kanske de står inför förverkligandet av dessa planer, och så får de helt plötsligt veta att om man skall bygga får man betala 25 procent mera. Det kan inte vara uppmuntrande för dem och jag anser det inte riktigt att lägga på en sådan avgift. Jag skall bara nämna ännu ett investeringsområde där utvecklingen varit allt annat än gynnsam. Det är vägväsendet. Om man beaktar kostnadsfördyringarna finner man att anslagen till byggande av vägar minskat under de senaste åren, och inte heller i år föreslår kommunikationsministern en höj ning av vägbyggnadsanslaget. Det betyder i realiteten att man får lägre anslag till vägbyggandet, därför att kostnadsökningarna inte uppvägs av den rationalisering som sker. Det har föreslagits en höjning av anslaget till vägunderhållet, vilket jag hälsar med tillfredsställelse. Det är också att hoppas att den nya vägplanen kommer att ta ordentligt itu med den viktiga delen av vårt näringsliv. Det är vissa flottleder som helt läggs ned, och andra används mindre. Det återverkar på vägtrafiken. Man fortsätter ait lägga ned järnvägar, och det blir ytterligare påfrestningar på vägarna. Om vi skulle få en bro över Öresund skulle vi få en mycket starkare genomgångstrafik och redan nu skulle det vara anledning att planera härför. Vi får högertrafik detta år, och en rad sådana faktorer talar för att man borde göra betydligt mer för att få en bättre vägstandard. Herr talman! Det ligger väl i sakens natur att det ofta blir motsättningar och strider i politiska frågor. Men när det gäller att bygga upp vår produktionsapparat och göra den så effektiv och konkurrenskraftig som möjligt borde det finnas förutsättningar att i avsevärd omfattning nå enighet. Det är knappast att begära att menige man, om han nu inte är direkt engagerad i sådana ting, skall kunna ha intresse för stora och långsiktiga investeringar. De personliga omsorgerna kommer i första hand, men intressena kan sammanfalla när det gäller en sådan sak som sparandet. Hushållssparandet har ökat, men företagssparandet företer ju en sämre utveckling. Herr talman! Den budget som framlägges för riksdagen för avgörande är hård i vissa avseenden, men statsutgifterna stiger dock med 8 procent. När det gäller besparingar på statsutgifterna förefaller det ganska svårt såväl för regeringen som för oppositionen att just vid ett speciellt budgetår göra några större besparingar. Skall det verkligen lyckas att hålla nere statsutgif terna, måste man planera på längre sikt. Vi har den erfarenheten att finansministern bestämt avböjer när oppositionen erbjuder pengar till statskassan, och därför är det väl inte mycket hopp om att han skulle vara mera intresserad i år om vi erbjuder ökade inkomster. Det är t.ex. en ganska ringa skattehöjning som föreslagits på cigarretter och andra rökverk, och en fördubbling från 2 till 4 öre per cigarrett skulle varit ganska välmotiverad. Det finns också skatt på andra umbärliga varor, där finansministern nogsamt undvikit att föreslå någon som helst höjning. Omsättningsskattens höjning har i finansplanen motiverats på ett sätt som jag inte finner riktigt och som herr Holmberg betraktade som öronmärkning, och det är väl riktigt. Om jag inte missminner mig har den vägen avvisats av finansministern vid tidigare tillfällen. Eftersom det inte gäller någon specialbudget, finns det ingen anledning att skriva som man nu gjort i finansplanen. Där står det nämligen att för att skapa tillräckligt finansiellt utrymme för den näringspolitiska fonden har endast en höjning av den allmänna varuskatten stått till förfogande. Jag undrar just om finansministern anser att vi skall börja tillämpa sådana metoder som att vi skall säga att en viss inkomst skall användas till en viss bestämd utgift, en annan inkomst till en annan bestämd utgift o.s.v. Vad finansplanen inte diskuterar i detta sammanhang är de konsekvenser en omsättningsskattehöjning har på olika områden. Jag vill bara visa på de svårigheter som uppstår för barnfamiljerna. Kraftiga ökningar av utgifterna har under senare tid drabbat barnfamiljerna. De stora hyreshöjningarna har blivit mycket kännbara. Genom att räntan hålls på en onormalt hög nivå har det i många fall blivit chockhöjningar. Den fortgående inflationen har sedan barnbidraget höjdes för två år sedan utholkat penningvärdet med cir ka 10 procent utan att barnfamiljerna fått någon kompensation. Till detta kommer nu en ytterligare omshöjning samt andra skattehöjningar som även drabbar barnfamiljer. I fjol föreslog vi kompensation till de sämst ställda barnfamiljerna för de stora hyreshöjningarna. Det gick emellertid inte att få högern och socialdemokraterna med på det den gången. Man hade i år anledning förvänta att regeringen skulle ha kommit med något förslag, som kunde tillgodose en del av barnfamiljernas berättigade krav på kompensation för de kostnadsfördyringar som regeringens politik åsamkar dem. Herr talman! Jag skall mycket kortfattat beröra försvarsfrågan, som under de senaste dagarna fått en föga tilltalande aktualitet och publicitet. Vi har kunnat glädjas åt att enighet under en följd av år kunnat uppnås om försvarskostnaderna och om försvarets utformning. Vi hade givetvis när försvarsutredningen tillsattes väntat att så skulle bli fallet också för den nya perioden. Redan då utredningen tillsattes, visste den nogsamt hur lång tid den hade sig tillmätt, och även regeringen visste när förslaget måste avlämnas för att kunna framläggas för 1967 års riksdag. Något förslag kom emellertid inte fram inom den föreskrivna tiden, och det har ännu inte presenterats. Nu har regeringen för det kommande budgetåret lagt fram sitt eget förslag, varom det som bekant ingalunda råder enighet. Det vore verkligen på sin plats att riksdagen finge veta på vilket sätt denna viktiga fråga handlagts och varför vi kommit i den, vill jag säga, bedrövliga situation där vi är nu. Många gånger har regeringen låtit utreda frågor med en snabbhet som varit förvånande, även om resultaten inte alltid varit så lysande, men i detta fall misslyckades utredningen med att få fram sitt förslag i rätt tid. Skrev nu ordföranden i försvarsutredningen förra året till regeringen och meddelade, att enighet inte kunde uppnås, så var det väl regeringens självklara plikt att med kraft på partiledarplanet eller genom överläggningar på annat sätt ta uti med frågan och inte behandla den så enkelt att man bara lägger fram en proposition för det kommande året vilken innehåller förslag om vilkas reella innebörd för försvaret vi vet mycket litet. Jag skall inte försöka tala om någon del av denna intrikata fråga i dess avsnitt och detaljer, men det måste beaktas, att världsläget inte är sådant att vi kan nöja oss med en försvarsmakt som är betydligt decimerad. Centerpartiet vill, trots den oskickliga behandling som hittills förekommit i frågan, inte att dess representanter skall lämna försvarskommittén. Mycket har skadats redan, men vi ser positivt på frågan, och då kanske det ännu kan finnas möjligheter till en överenskommelse i denna för vårt land så viktiga fråga. Slutligen, herr talman, vill jag beröra några principiella frågor rörande budgeten när vi står inför dess behandling. Regeringen har ofta en självtillräcklig attityd när det gäller budgetbehandlingen. Trots att felmarginaler på en och ända upp till två miljarder har förekommit vill regeringen gärna betrakta budgetförslaget från den socialdemokratiska regeringen som en likare för allt budgetarbete. Talet om Ööverbud har visserligen försvagats, men man hör dock ibland samma oriktiga motivering, att när någonting föreslås som kostar mera pengar än regeringens förslag är det »ett överbud>. Det finns ingen anledning att tala om övereller underbud i sådana fall, utan det är helt enkelt så att regeringen har en åsikt om anslagets storlek och motionärerna har en annan. Förra året presenterade centern ett budgetförslag som var cirka 100 miljoner kronor starkare än det som regeringen föreslog. Det är ju ingen garanti för att resultatet blir detsamma i år, men vi kommer nog att försöka presentera en lika stark budget som re geringen har föreslagit. Vi kommer givetvis att noggrant granska all utgiftsoch inkomstposter i regeringens förslag och att framföra de ändringar, som centerpartiet anser lämpliga. Herr talman! Jag vill ytterligare beröra en fråga som i dag är högaktuell och beträffande vilken vi skulle kunna uppnåt enighet — liksom när det gäller de frågor jag tog upp i början av mitt anförande. Det gäller här den besvärliga situation vi har råkat i ifråga om brottsligheten. Statistiken visar att antalet strafflagsoch brottsbalksbrott, som 1954 uppgick till 201 000 nu i det närmaste fördubblats. Med all rätt konstaterar statsrådet i årets statsverksproposition, att ökningen varit särskilt markant beträffande de grova brotten. Våldsbrotten blir flera, hänsynslösheten och råheten bara ökar. I enskilda fall står domstolarna ofta hjälplösa gentemot brottslingar som, frigivna under undersökning om möjligheten till villkorlig dom, utnyttjar uppskovet till att begå nya brott. Mångenstädes står polisen maktlös mot de brottsliga elementen och deras supporters, förhärligade av sensationspressen. För kort tid sedan konstaterade en ledande man inom rikspolisstyrelsen, att på 665 dagar hade 940 polismän misshandlats. Sedan 1950 har antalet rån femdubblats. Statistiken visar även att antalet inbrottsstölder ökat från år 1950 20 000 till 1966 nära 30 000, varav detta senare år 889 inbrott i kassavalv och kassaskåp. Polisundersökningarna ger vid handen att inbrottstjuvar i stegrad omfattning varit beväpnade med skjutvapen även i många fall då dessa vapen icke kommit till användning. Gangstermentaliteten har fått en allt starkare spridning, och de som är ansvariga för att lag och ordning upprätthålles har icke kunnat stävja denna utveckling. Som jag sade är detta inte någonting som är kontroversiellt, utan vi kan försöka att i all enighet arbeta för att få en bättre ordning på detta område. Herr talman! Jag ber att få instämma i yrkandet om remiss av Kungl. Maj:ts proposition nr 1 till vederbörliga utskott.